Herr talman! Det är i och för sig riktigt att man talade om EEC när den här paragrafen ursprungligen kom till. Jag anser dock inte att förfarandet med fem sjättedels majoritet skulle gå att använda vid ett svenskt med lemskap i EG. Det skulle innebära en allvarlig inskränkning i den nationella suveräniteten. Vi har heller inga sidoblickar på EG när vi förordar att paragrafen behålls i den form som den har fått i den nya regeringsformen. Herr Svensson i Malmö säger att jag kanske har en för idealistisk syn i dessa sammanhang. Det är ju möjligt, men det är också möjligt att herr Svensson har en alltför pessimistisk syn på utvecklingen.

Herr Svensson hade fel den gången. Vad är det som säger att herr Svensson inte kan ha fel även i dag? Herr Svensson frågar, något demagogiskt, vilken regering som Sverige skall överlämna befogenheter till.

Det kan möjligen antyda att det inte behöver vara så rasande stor skillnad mellan det ena och det andra sättet.
Herr talman! Jag vill helt kort kommentera herr Bergqvists citat av mitt yttrande 1971. Det är väl i sak riktigt att något tidigare exempel på ett så pass oförbehållsamt uppgivande av vissa suveränitetsrättigheter som EEC avtalet innebar faktiskt inte, såvitt jag erinrar mig, har förekommit i modern svensk historia. Det kan naturligtvis förekomma överlämnande av sådana rättigheter som är betydligt mer genomgripande, det erkännes. Vad det här är fråga om är inte så våldsamt genomgripande, men det berör ändock t.ex. möjligheterna att subventionera vissa typer av investeringar inom näringslivet. Det finns också — om jag minns rätt — en paragraf i det gällande avtalet mellan Gemenskapen och Sverige, där Sverige har förbundit sig att inte tillämpa några som helst restriktioner mot de kapitaloch kreditrörelser som kan uppstå till följd av varuutbytet mellan Sverige och Gemenskapen. Och det är väl en sak som är rätt intressant, herr Bergqvist, för den berör just möjligheten att bekämpa de multinationella företagen. Paragrafen försämrar ju den möjligheten.

Herr talman! Vad herr Svensson i Malmö vid detta tillfälle förutspådde var att vi skulle fatta ett beslut som skulle komma att innebära det mest genomgripande överlämnande av statliga suveränitetsrättigheter som har förekommit i modern svensk historia. Något sådant beslut fattades inte. Herr Svensson var alltså i det här fallet ute i ogjort väder. Däremot vill jag erinra om att en anslutning till Förenta nationerna innebär en förbindelse att följa Förenta nationernas stadga. Det är faktiskt det enda fall som kan sägas på sätt och vis innebära en avvikelse från vår neutralitetspolitik, eftersom vi är skyldiga att följa de beslut som fattas i säkerhetsrådet.

Jag tror alltså att det i det här fallet finns garantier för att de farhågor som herr Svensson har uttryckt inte kommer att besannas.

Herr talman! De medborgerliga frioch rättigheterna är inte grundlagsfästa. Den förra året tillsatta frioch rättighetsutredningen arbetar visserligen med att i grundlag skapa ett skydd för den enskildes frioch rättigheter. I utredningens direktiv framhålls att den skall överväga frågan om reglering i lag av skyddet för den enskildes frioch rättigheter i hela dess vidd. Riksdagen sade även vid sin behandling av kravet på denna utredning att den skulle ha till uppgift att i grundlag slå fast den enskildes rätt till trygghet i arbetsanställningen och till inflytande över sina arbetsförhållanden. Med hänsyn till de av mig redovisade uppgifter som utredningen har så avstyrker utskottet vpk-motionen 350 om tilläggsdirektiv till utredningen med krav på att de arbetande skall få grundlagsfästa rättigheter. Tyvärr och som vanligt tar utskottsmajoriteten ganska lätt på frågan om de arbetandes rättigheter på arbetsplatsen. För att kunna utarbeta grundiagsbestämmelser som tjänar de arbetandes intressen måste också den utredning som har att behandla detta få mycket mer bestämda direktiv om en sådan inriktning. Kampen för rättigheter åt de arbetande på deras arbetsplatser är en klassfråga. Det är också en kamp mot klassförtrycket. Detta förtryck får ju sitt främsta och omedelbaraste uttryck just på arbetsplatserna. § 32, klasslagstiftningen med strejkförbudet och arbetsdomstolen är några exempel på de medel som hjälper arbetsköparna i deras förtryck ute på arbetsplatserna. En grundlag måste formuleras så att inte avtal och lagar kan upphäva de arbetandes självklara rättigheter och stärka kapitalets diktatur. Sådana företeelser är oförenliga med en grundlag. De arbetande måste ha bestämda demokratiska medborgerliga rättigheter på sina arbetsplatser. Det handlar här om rätten till facklig och politisk organisation, att på arbetsplatsen bedriva agitation, propaganda och mötesverksamhet, rätten för de fackliga organisationerna att förhandla i alla frågor rörande de arbetandes anställningsförhållanden och villkor, arbetstid, arbetsledning och arbetsfördelning, lön och löneformer, anställningar, permitteringar och avskedanden samt rätten att tillgripa strejk. Det är alltså fråga om en grundlag som skall ge arbetarna stöd i deras kamp mot arbetsköparna. Det går inte att kompromissa bort grundläggande rättigheter som t.ex. strejkrätten. Sådant kan få katastrofala följder för arbetarnas kamp. Det kan då bli på det sätt som aviserades i Aftonbladet den 27 oktober, alltså i söndags. Om den s.k. § 32-utredningen får gehör för sina förslag om att strejk endast i vissa fall skall vara tillåten, i andra inte, skall de strejkande kunna bli i full utsträckning skadeståndsskyldiga gentemot arbetsköparna. Ett sådant förslag skulle helt motarbeta arbetarnas kamp mot arbetsköparna. Exemplet visar bara hur nödvändigt det är att arbetarnas rättigheter på arbetsplatserna ges grundlagsskydd. I dagens lagstiftning jämställer man strejkrätten med rätten till lockout. Det är helt felaktigt. Arbetsköparna har utöver lockouten betydligt fler stridsåtgärder att tillgripa mot arbetarna än vad arbetarna utöver strejken har mot kapitalet. Att som nu ställa förbuden mot strejk och lockout mot varandra är alltså inte rättvisande. När arbetarna ändå använder strejkvapnet mot oresonliga arbetsköpare benämnes det vild eller olaglig strejk. Däremot benämns arbetsköparnas åtgärder för att tvinga igenom sina intressen aldrig som vilda. Arbetsköparna kan i kraft av gällande lagar på arbetsmarknaden i syfte att främja sina lönsamhetskrav permittera och avskeda arbetare, genomföra driftinskränkningar osv. Att jämföra strejk och lockout är också felaktigt utifrån att de har helt olika innebörd. Lockouten försvarar det ekonomiska fåväldet, strejken har sin spets riktad mot detsamma. Det är ett oeftergivligt krav att de medborgerliga frioch rättigheterna ges grundlagsskydd. De måste formuleras klart och otvetydigt och ges en bindande karaktär. De skall heller inte kunna ändras annat än genom en grundlagsändring. Denna inställning ger också uttryck för en bestämd politisk vilja. En samhällsutveckling som innebär att krav ställs på snabba begränsningar av folks rättigheter måste bekämpas. Därför är det helt nödvändigt att grundlagsfästa de medborgerliga frioch rättigheterna. Som vi i vpk anför i motionen 350 kan vi inte godta en författningsreform med mindre än att den ger ett ökat stöd åt de arbetande i deras kamp för sina rättigheter. Dagens stadgande i 2 kap. 5 § regeringsformen, att strejkrätten genom vanlig lag eller avtal kan inskränkas ytterligare, måste betecknas som mycket anmärkningsvärt. Uppenbart har utredningen om de medborgerliga frioch rättigheterna inte den inriktningen att den tillgodoser de berättigade krav som arbetarna ställer i sin kamp. Därför bör utredningen få sådant tilläggsdirektiv som förespråkas i motionen 350. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen av herr Berndtson.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan sprang väl förbi kärnan i motionen, nämligen att utredningen inte har bestämda direktiv att ta till vara arbetarnas intressen. Tydligen ser herr Johansson helt formellt på saken, när han menar att de här frågorna kan rymmas inom utredningen. Men om riksdagen har den bestämda inriktningen att man skall grundlagsfästa arbetarnas rättigheter, då bör riksdagen göra en viljeyttring, att arbetarna skall ha en bestämd förhandlingsrätt och rätt att strejka utan att denna rätt skall kunna inskränkas. I så fall måste man också göra en komplettering av utredningens direktiv. När vi behandlade denna fråga förra året och beställde utredningen talades det visserligen om trygghet i arbetsanställningen och inflytande. Hur mycket trygghet och hur mycket inflytande sades det ingenting om. Vill riksdagen göra en viljeyttring bör vi gå på reservationen, som klart säger ifrån att arbetarna skall ha dessa grundläggande rättigheter och att dessa rättigheter inte skall kunna inskränkas. Jag nämnde exemplet med § 32-utredningen, som inte vet om den kommer med något förslag i den här riktningen eller inte. Aftonbladet aviserar det, men det vore ganska anmärkningsvärt om det blev så. Det skulle i så fall stå helt i strid med inflytandefrågan, ty vad man aviserar där är en kraftig inskränkning av strejkrätten genom ekonomiska repressalier. Herr Johansson i Trollhättan talar om ”oklarhet” , och jag kan bara förklara vårt ställningstagande på det sättet att vi vill ha ett grundlagsskydd, dvs. beslut med val emellan. Det är där de nya representanterna kommer in. Om riksdagsledamöterna har misskött sig en period och fattat ett dåligt beslut, väljs nya representanter som får ta ett bättre beslut. Riksdagen får alltså stå till svars inför valopinionen. Om det skulle råda någon oklarhet i skrivningen här, gäller den tolkning som jag redogjorde för nu. Jag tycker fortfarande att herr Johansson och utskottet över lag springer ifrån själva kärnfrågan: Hur vill man att de arbetandes rättigheter skall tillfredsställas i en grundlag? Vill man bara att det skall vara allmänt snack så att säga om att vi skall ha trygghet och inflytande, eller vill man precisera det till bestämda ting som den fulla strejkrätten?

Herr talman! Jag vill bara anmärka något beträffande detta att ”styra utredningen”. När regeringen skriver direktiv till utredningar är det väl styrning? Jag skulle vilja säga att de direktiv som den här utredningen har fått säger inte någonting. Det är det som är bristen med denna utredning att den inte har en bestämd politisk vilja bakom sig. Man kan inte utreda en sak förutsättningslöst, om det finns två parter på arbetsmarknaden och man i grundlagen vill ha ett stöd för arbetarnas rätt att strejka och förhandli En sådan sak tror jag inte kan utredas; det måste uttryckas en bestämd politisk vilja som man skriver in i direktiven till en utredning.

Herr talman! Det är av väsentlig betydelse att allmänhetens möjligheter att följa riksdagsarbetet tillgodoses liksom att allmänhetens intresse för själva riksdagsarbetet stimuleras på olika sätt. Riksdagen har själv möjligheter att bidra till detta. Vi möter många som är missnöjda med det sätt varpå massmedierna bevakar arbetet här i riksdagen. Genom att möjliggöra offentliga utskottsutfrågningar skulle riksdagen själv bidra till en ökning av möjligheterna för massmedierna och därmed för den intresserade allmänheten. Sådana möjligheter att anordna offentliga utskottsutfrågningar finns i en rad andra länder, och de erfarenheter man där vunnit har varit positiva.

Här skulle vi också få möjligheter att låta företrädare för folk rörelserna direkt framträda inför allmänheten och lägga fram sin syn på olika frågor som är under behandling i riksdagen. Vidare är det väsentligt att en utskottsminoritet ges möjligheter att få till stånd offentliga utskottsutfrågningar. I dag har regeringspartiet — och därmed också i praktiken ofta utskottsmajoriteten — tillgång till material som inte står oppositionen till buds. Regering och utskottsmajoritet har också i helt annan utsträckning än oppositionspartierna tillgång till experter och får därmed ett övertag i det politiska arbetet. Man kan tänka sig situationer där regeringen och därmed också utskottsmajoriteten har intresse av att en viss fråga icke belyses ytterligare utan, som det heter, sopas under mattan. I ett sådant läge vore det rimligt om en kvalificerad minoritet i ett utskott, exempelvis en tredjedel av utskottets ledamöter, kunde begära och få till stånd en offentlig utskottsutfrågning i ärendet. Ett missförstånd som man ofta möter i debatten om dessa frågor vill jag här ta upp. Det är här inte på något sätt fråga om offentliga utskottssammanträden. Det är något helt annat. Mig veterligt har inget parti här i Sveriges riksdag yrkat på sådana sammanträden, utan det är fråga om en möjlighet för utskotten att i speciella ärenden få till stånd utskottsutfrågningar. I vilken utsträckning ett sådant institut — om det kommer till stånd — skall utnyttjas i framtiden får vi se.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

Herr talman! Under den tidigare debatten i dag om folkomröstning i samband med grundlagsändringar och antalet ledamöter i riksdagen redogjorde jag för varför vi från folkpartiets sida inte har motionerat i grundlagsfrågorna i år, och samma principiella ståndpunkt gäller självfallet även i denna fråga. Vår inställning i sakfrågan när det gäller offentliga utskottsutfrågningar är alldeles solklar. Sådana utfrågningar är något som vi i folkpartiet verkligen strävar efter. Vi hade också 1973 ett konkret lagförslag i den frågan, som även moderaterna anslöt sig till. Vi ämnar återkomma med det. Moderaterna har nu liksom i de andra frågorna begärt en utredning, och med tanke på de något undanglidande svar som herr Björck i Nässjö gav finns det anledning fråga om moderaterna, som jag hoppas, är beredda att ställa upp bakom oss i folkpartiet när vi lägger fram ett förslag som vi var ense om 1973. Eller håller moderaterna på att ändra ståndpunkt och glida i väg i denna fråga? Det vore i så fall djupt beklagligt, för offentliga utskottsutfrågningar är värdefulla — herr Björck gav några exempel på det. Herr talman! Jag skulle kunna komma med flera argument i denna fråga, men sakdebatten kan, tycker jag, anstå tills vi har att ta ställning till frågan — Nr 109 på allvar. Nu är det fråga om en motion som uppenbarligen är skriven Onsdagen den mest i propagandistiskt syfte. Jag hoppas att den inte innebär att moderaterna 30 oktober 1974 har ändrat ståndpunkt i sakfrågan.
skottsutfrågningar Herr talman! Moderata samlingspartiets inställning i denna fråga framgår såväl av motionen och reservationen som av mitt anförande här för någon minut sedan. Jag ber att få hänvisa herr Lindahl i Hamburgsund till detta. Därutöver vill jag bara säga att om nu folkpartiet i denna fråga har varit så drivande under så många år som herr Lindahl vill göra gällande, så är det beklagligt att man inte slår till när det här på riksdagens bord ligger ett förslag som man uppenbarligen skulle kunna ansluta sig till. Det för hållandet att folkpartiet just nu inte råkar ha någon egen motion i ärendet får väl ändå inte föranleda att folkpartiet tjurar i denna fråga och intar en annan ståndpunkt.
Herr talman! I denna fråga har vi kommit så långt att vi hade ett konkret lagförslag som även moderaterna stod bakom. Men nu backar moderaterna och vill plötsligt igen ha en utredning. Vad var det för fel med det gamla förslaget, vad är det som moderaterna inte vill vara med om längre? Det måste vara någonting, eftersom man nu plötsligt vill börja utreda frågan på nytt. Jag tycker att moderatförslaget är ett steg bakåt. Det skall kanske betraktas som ett olycksfall i arbetet på moderat håll — är det inte det, är det värre.
Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund tycks inte riktigt ha klart för sig att det pågår en utredning om översyn av riksdagens arbetsformer. Det gör det faktiskt. När en sådan utredning ändå pågår tycker vi på moderat håll att det är lämpligt — herr Lindahl är minsann i andra sammanhang flitig att hänvisa till pågående utredningar — att den också tar upp denna fråga. Konstigare än så är det inte. Det framgår av motionen, reservationen och mitt tidigare anförande här i kammaren. Om herr Lindahl inte av dessa tre saker kan sluta sig till vad moderata samlingspartiet anser i frågan skall jag, herr talman, inte ta upp kammarens tid med ett fjärde anförande i sakfrågan. Det torde ändå inte ha någon effekt på herr Lindahl.
Herr talman! Jag börjar förstå att det nog trots allt är fråga om ett olycksfall i arbetet. Utredningen om översyn av riksdagens arbetsformer känner även jag till, även om det kanske förvånar herr Björck. Utskottet säger faktiskt att utredningen är helt oförhindrad att ta upp frågan, och den linjen kunde moderata samlingspartiets representant i utredningen då driva. Jag konsta terar att herr Björck inte har givit något klart svar på frågan om han är beredd att stödja den lagtext som fanns.
Herr talman! Efter denna soliga uppgörelse mellan moderater och folkpartister vill jag erinra om att herr Björck i Nässjö här för journalistikens talan. Med sitt uppträdande i denna grundlagsfråga vill han, antar jag, leva upp till Stig Dagermans tes att journalistik är konsten att komma så litet för sent som möjligt. Herr Björck visar här den goda egenskapen att arbeta för ändringar i en grundlag som ännu inte har börjat tillämpas. I sak anser sig herr Björck tjäna ett offentlighetsintresse. Jag skall gärna diskutera hans argument här. Som tidningsman har jag naturligtvis med intresse lyssnat till honom, men jag imponeras inte särskilt mycket av hans och reservanternas argument. Först och främst hänvisas till erfarenheter i utlandet. Ja, där kan utskottsförhören vara ett utomordentligt viktigt inslag i det politiska arbetet, det vill jag gärna medge. Men hur värdefull denna offentliga utskottsutfrågning är kan ju bara bedömas med utgångspunkt i vilket konstitutionellt sammanhang den sätts in i. I USA är utskottsutfrågningen ett viktigt led i kongressens bevakning av Vita huset och administrationen. I vårt system kan ju konfrontationen mellan riksdagsmän och statsråd ske genom frågeoch interpellationssystemet och över huvud taget genom den offentliga debatten här i kammaren.

Risken för detta skulle väl också öka något, om man gjorde det till en minoritetsrättighet att begära sådana utfrågningar. I allmänhet är vi i utskotten helt överens om när utfrågningar skall äga rum, men det skulle naturligtvis kunna hända att en minoritetsrättighet i ett visst läge kunde missbrukas. Innebär då ett nej till offentliga utskottsutfrågningar — såsom det påstås i reservationen och såsom också herr Björck här gjort gällande — att viktiga fakta skulle undanhållas den offentliga debatten? Från pressens synpunkt — och herr Björck talade varmt för massmedierna — är det betydligt viktigare med anonymitetsskydd för meddelare, öppen tillgång till offentliga handlingar, tystnadsplikt i så få fall som möjligt för offentliga funktionärer. Detta vill jag säga med anledning av en promemoria från justitiedepartementet som just nu cirkulerar. Om det öppna samhällets princip fungerar, blir från pressens synpunkt sett det material som redovisas vid utfrågningarna i utskotten gärna betraktat som gammal skåpmat och alltså journalistiskt tämligen ointressant. Det nyhetsmässigt viktiga är i stället hur materialet från utfrågningarna infogas i utskottens betänkanden, i majoritetsskrivningar och reservationer. Skulle utskotten tillgodose tidningarnas krav på intressantare information från riksdagen, vore den radikala lösningen att helt öppna förhandlingarna Nr 109 för offentligheten. Då skulle också utfrågningarna framstå som menings Onsdagen den fyllda inslag i massmediernas bevakning av riksdagsarbetet. Men nu är inte = 30 oktober 1974 något parti berett — det sade också herr Björck — att öppna utskottsdörrarna på så vid gavel för pressen och övriga nyhetsmedier. Därför får man i stället — Offentliga utgöra så som gjordes i KU-majoritetens skrivning förra året, nämligen ange = skottsutfrågningar ett program för ökad offentlighet. Man pekade då på att faktamaterial som kommer in kan publiceras på ett tidigt stadium, man pekade på att presskonferenser kunde arrangeras i anslutning till beslut som tilldrar sig speciellt intresse, och man pekade på en rad initiativ som innebär större öppenhet från utskottens sida. Utredningen angående en allmän översyn av riksdagens arbetsformer, som har behandlat de här frågorna om riksdagens information, ställer sig bakom detta och har arbetat för den saken. Jag förutsätter, såsom också utskottet säger, att om så befinnes lämpligt kan utredningen angående en allmän översyn av riksdagens arbetsformer till behandling ta upp frågan om den ökade öppenheten från riksdagens och utskottens sida. Med denna motivering vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna inledde sitt anförande med att säga att han bl.a. talade såsom journalist. Jag vet inte om herr Svensson är representativ för den svenska journalistkåren, jag vet inte ens om han är representativ för den socialdemokratiska partipressen. Men jag har ändå en känsla av att det finns gott om publicister i det här landet som inte delar hans uppfattning. Vi har ett läge här i Sverige där ett parti har suttit vid makten under en mycket lång period. Det partiet har därigenom haft monopol på en stor del av förvaltningens tjänster när det gäller utredningskapacitet och liknande. Detta leder naturligtvis till en viss ensidighet i det politiska arbetet. Nog skulle väl möjlighet till offentliga utskottsutfrågningar leda till att vi fick en ökad öppenhet och ett ökat intresse men också, herr talman, rent sakligt sett större möjligheter att få ett bra underlag för de beslut som vi skall fatta i riksdagen. Det här har, herr talman, inte bara en informationsaspekt visavi massmedia och därigenom gentemot den allmänna opinionen i övrigt. Utfrågningar är någonting som inte bara kan göras av journalister utan förvisso också av riksdagsmän. Jag har, herr talman, haft möjlighet att så sent som i somras följa tekniken vid offentliga utskottsutfrågningar i USA. Min bestämda uppfattning är att de här utfrågningarna tillförde det politiska arbetet något väsentligt som vi saknar i Sverige.

Herr talman! Herr Björck i Nässjö ansåg att jag här inte gav till känna någon uppfattning som var representativ för svenska journalister och publicister. Nej, de är individualister och därför vare det mig fjärran att försöka tala å deras vägnar i ett kollektiv.

Jag tror också att riksdagen här kan göra en hel del genom att visa ökad öppenhet. När det gäller riksdagens beslut har vi redan genom de bestämmelser som finns i dag möjligheter att göra utfrågningar, så att olika synpunkter kommer fram. Jag ställer mig också frågande till herr Björcks första anförande, där han hävdade att man kunde ställa experterna till svars genom riksdagsmännens frågor i utskottet. Det är en riskfylld sak! Menar då herr Björck att experterna vid dessa utfrågningar skall låta sina svar präglas av politiska värderingar? Jag tror att detta vore en olycklig ordning. Det är bättre att debatten förs direkt med statsråden, och det finns det möjligheter till med vårt system men inte med det amerikanska. Nej, är det inte egentligen något annat herr Björck eftersträvar, nämligen att leka på massmediernas gård, att överta Herbert Söderströms och andra journalisters roll i programmen Pejling och Kvällsöppet och förvandla riksdagen till en tummelplats för sådana utfrågningar? Då vill jag säga: Skomakare, bliv vid din läst! Riksdagsmannen bör hålla sig till sitt jobb och inte leka på massmediernas gård.
Herr talman! Det sistnämnda — ”Skomakare, bliv vid din läst!” — var mycket intressant att höra från en chefredaktör som samtidigt verkar som riksdagsman. Vi är alla överens om att det finns en rad åtgärder som bör genomföras för att förbättra massmediernas arbetsmöjligheter. Men detta får inte innebära att vi skulle avstå från att ta ställning till just denna fråga bara för att det råkar finnas andra viktiga frågor. Det är inte alls på det sättet, herr Svensson i Eskilstuna, att utskotten skulle överta massmediernas arbetsuppgifter. Utskotten skall ha möjligheter att fråga ut personer som är av intresse både för utskotten och för massmedierna. Det är inte heller fråga om att ställa experterna till svars, utan om att få reda på vad de anser i väsentliga frågor; det finns en olycklig tendens i svenskt samhällsliv att ansvariga myndigheter kryper bakom experter. Då kan det vara bra både för riksdagen och för massmedierna att få klart för sig vad experter. .a verkligen anser i olika frågor. Till slut, herr talman, tror jag att risken för att herrar och damer riksdagsledamöter skulle vilja leka Herbert Söderström är tämligen minimal Vi är inte ute efter att skapa någon form av skjutjärnsjournalistik eller bjuda på underhållning, utan vi vill få fram fakta som kan hjälpa oss att fatta kloka beslut.
Herr talman! I den sista meningen övergick moderaten herr Björck i Nässjö till att, såsom ofta sker från hans partis sida, moralisera över journalister och deras yrkeskunnande osv. Jag tycker att vi även behöver den journalistiska kontrollen. Journalister bör också få tjäna som watch dogs, väktare och revisorer i det här samhället. Herr Björck behöver inte ironisera över deras prestationer på det sätt som han gjorde i sitt senaste anförande. Vad jag har hävdat, herr Björck, är att om vi skall bibehålla utskotten med de funktioner som dessa enligt vår författning skall ha i beredningsarbetet, skall utfrågningarna ta sikte på att ge informationer som underlättar att fatta kloka beslut, som sedan redovisas i betänkanden och reservationer. Herr Björcks resonemang leder därför logiskt till krav på offentlighet för hela utskottsförhandlingen. Annars framstår inte utskottsutfrågningarna som intressanta och meningsfyllda. Det var den synpunkten jag framhöll; om man behåller de nuvarande utskottsutfrågningarna och bara gör dessa offentliga framstår de som mycket harmlösa och oftast mycket ointressanta från journalistisk synpunkt.
Herr talman! I den mån jag ironiserade över journalisterna är jag inte särskilt ledsen för detta. Journalister har, åtminstone de flesta, säkert sinne både för ironi och humor. Till slut vill jag ställa en fråga till herr Svensson i Eskilstuna: På vad sätt skulle offentliga utskottsutfrågningar minska pressens och andra massmediers möjligheter att sköta sin bevakningsuppgift i samhället?

Herr talman! De skulle inte på något sätt minska nyhetsmediernas möjligheter att sköta sin bevakningsuppgift. Men jag tycker att herr Björck inte har kunnat motivera öppnandet av utskottslokalerna såsom ett medel för att göra journalisternas arbete i detta avseende meningsfyllt, och det är den invändningen jag här har framfört. Man uppvärderar betydelsen av den här bevakningen alldeles groteskt.

Herr talman! I den motion som behandlats av lagutskottet har vi tagit upp frågan om att ett barn som fötts efter det att modern fått äktenskapsskillnad kan bli antecknat som fött i hennes äktenskap även om det förflutit avsevärd tid sedan hon sammanbodde med sin förre man. Även om hon sammanbor med en ny man antecknas den förre mannen som far till barnet. Om hon däremot gifter om sig innan barnet föds antecknar folkbokföringsmyndigheten mannen i det senare äktenskapet som far till barnet. Vi har påpekat att ingåendet av ett nytt äktenskap i detta avseende klart prioriteras framför den allt vanligare formen av sammanboende utan äktenskap. Enligt vår mening är det rimligt att så likvärdiga regler som möjligt gäller mellan gifta och ogifta. Vi anser också att detta problem kan lösa relativt enkelt, nämligen genom att reglerna ändras så att barn som föds efter det att äktenskapsskillnadsdomen vunnit laga kraft alltid skall betraktas som barn fött utom äktenskap såvida inte modern ingått äktenskap, i vilket fall nuvarande regler bör gälla. Om barnet betraktas som barn fött utom äktenskap har man nämligen möjlighet att fastställa faderskapet på sedvanligt sätt. Om barnets biologiske far redan sammanbor med modern och är beredd att erkänna faderskapet bör inte samhället lägga hinder i vägen för att så sker, vilket är förhållandet i nuläget. Den fråga vi tagit upp kan kanske synas liten och obetydlig. Men för de många som drabbats av den nuvarande ordningen ter det sig knappast så. Ofta kommer beskedet om att barnet antecknats som barn till den förre äkta mannen som en chock för den nyblivna modern och den biologiske Nr 109 fadern. Det kan inte heller anses tillfredsställande att den f. d. äkta maken Onsdagen den skall pådyvlas ett faderskap även i det fall där det står helt klart att han 30-oktober:1974 inte är far till barnet och tvingas vara med om ett domstolsförfarande. Det I är ofta synnerligen svårt både att förklara och att försvara nuvarande ordning = Allmän egenpeninför de berörda parterna. sion m.m. För oss motionärer är det naturligtvis utomordentligt glädjande att lagutskottet anser nuvarande ordning otillfredsställande och tillstyrker motionen. Åtta av de nio hörda remissinstanserna har tillstyrkt att frågan om bördsreglerna blir föremål för översyn. Att jag trots denna välvilliga behandling tagit till orda beror på att jag vill understryka vikten av att frågan görs till föremål för en snabb utredning och att förslaget fort kan komma på riksdagens bord. Eftersom utskottet ansett att frågan om bördsreglerna i sin helhet bör överses känner man sig kanske ängslig och undrar om det skall bli en utredningsprocedur som tar flera år i anspråk. Enligt min mening bör det nämligen gå ganska snabbt att göra nödvändiga justeringar i denna fråga, vilket också är synnerligen angeläget. Det är därför min förhoppning att Kungl. Maj:t i sina direktiv gör en sådan prioritering av frågan om bördsregler när det gäller barn födda efter det att äktenskapsskillnaden vunnit laga kraft att ett förslag till ändrade regler snabbt kan framläggas och bli föremål för beslut. Det skulle innebära att många nyblivna föräldrar slipper en ofta långdragen och förödmjukande procedur och att faderskapet blir riktigt fastställt från början. Inte minst den viktiga frågan om barnets bästa skulle genom detta kunna lösas på ett för alla parter tillfredsställande sätt. Herr talman! Jag yrkar bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet nr 27.

Herr talman! Våra pensionsförmåner är ju sedan gammalt ett mycket kärt ämne att motionera i, och det har väckts otaliga motioner i dessa frågor varje år. I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 24 har vi behandlat inte mindre än tolv motioner med olika förslag till ändringar i förmånssystemet på pensionssidan. Utskottet är enigt om att sex av ifrågavarande motioner skall överlämnas till pensionsålderskommittén. Men det fanns som sagt tolv motioner, och vi moderater i utskottet anser att åtminstone ytterligare fem av motionerna borde ha fått följa med till pensionsålderskommittén. Det gäller moderatmotionerna 675, 676 och 1313. Vi anser också att folkpartiets motion 153 och centerpartiets motion 678 skulle ha gått till pensionsålderskommittén, för de berör exakt samma område som de motioner vilka utskottet har överlämnat till kommittén. Det är samma eller i varje fall parallella frågeställningar, och de är lika intressanta som de problem som tagits upp i de andra motionerna. Vi finner det därför egendomligt att utskottet har delat på den här motionshögen och bara låtit hälften gå till utredning. Motion 676 av fru Jacobsson och fru Troedsson, moderata samlingspartiet, tar upp frågan om pensionsrätt för frånskilda och då i första hand pensionsrätt för dem som tilldömts underhållsbidrag vid skilsmässan. I och med att de är tilldömda underhållsbidrag har det också erkänts att de har ett försörjningsproblem, och då tycker man kanske att detta också kunde lösas via änkepensioneringen. Motionen 675 av fru Jacobsson och fru Diesen, moderata samlingspartiet, tar upp frågan om änkor med s.k. femtondelsreducerad pension, som alltså utgår från 36 års ålder. Motionärerna anser att i de fall då vederbörande har svårigheter med sin försörjning, av arbetsmarknadspolitiska eller andra orsaker, skulle hel änkepension kunna utgå. Man kan väl säga att detta spörsmål ligger snubblande nära de frågor om en arbetslöshetsförsäkring som skall utredas — de har ju anknytning till samma problem —- men motionerna borde ändå ha fått gå med till pensionsålderskommittén. Den tredje moderatmotionen, 1313 av herrar Åkerlind och Winberg, tar upp frågan om särskilt barntillägg inom folkpensioneringen. En änka med barn under 16 år får ett barntillägg och även ett tillägg till änkepensionen. Motionärerna anser att man i varje fall för barntillägget skulle kunna tillämpa den 18-årsgräns som gäller i ATP-systemet. De frågorna hör intimt samman med efterlevandeskyddet och borde alltså utredas av pensionsålderskommittén. Folkpartiet och centerpartiet har väckt var sin motion, som tar upp den orättvisa som skapades 1960. Man gick plötsligt ifrån behovsprövning för dem som blev änkor efter den 1 juli 1960 medan man hade den kvar för dem som tidigare blivit änkor. Det var något alldeles oförklarligt som man gjorde 1960. Man lät behovsprövningen finnas kvar för somliga änkor medan man generellt tog bort den för andra. Vi tycker att den här problematiken också skall utredas. Vi har från mo derata samlingspartiet inte i år väckt någon motion i det här ärendet, men vi har motionerat därom under många år — jag tror att vi har tjatat om det här problemet i tio års tid utan att få rättelse. Därför är det helt naturligt att vi moderater nu backar upp de två motionerna från folkpartiet och centerpartiet. Folkpartiets representant har en egen reservation, av vilken det framgår att man vill utreda det här problemet vidare. Centerpartiet har ingen reservation, vilket beror på att centerpartiets utskottsledamöter har tänkt om i den här frågan. De säger att de har ändrat uppfattning, och det kan man göra om man har skäl till det. Jag har tittat litet närmare på de fall som gäller dem som blev änkor före den 1 juli 1960 och vilkas änkepension fortfarande är behovsprövad. Före detta datum hade man alltså en mycket hård behovsprövning beträffande änkor. De måste vara 55 år gamla för att få full änkepension — i dag ligger åldersgränsen som bekant vid 50. De kunde få änkepension om de var 53 år, men behovsprövningen i dessa fall var mycket hård. De som arbetar med dessa frågor på riksförsäkringsverket säger själva att man var mycket restriktiv före 1960. Änkor kunde naturligtvis få änkepension före 55 års ålder om de hade hemmavarande barn, men barnen måste då vara under 12 år — och inte 16 som nu. Även därvidlag var det en mycket hårdare prövning. Nu har det alltså gått mer än 14 år sedan den 1 juli 1960, och alla de änkor som då var 55 år, eller möjligen 53, och som fick full änkepension är nu helt naturligt ålderspensionärer eller avlidna. De är alltså borta ur bilden, och deras problem är lösta på annat sätt. De är ointressanta i det här sammanhanget. Men de änkor vilkas pensioner blev hårt behovsprövade och som hade barn under 12 år — och således var yngre 1960 — finns kvar än i dag. Jag tycker att det är ganska intressant att fråga: Hur klarar de sig? Hur många är de? Hur lever de? Det borde faktiskt utredas för att man skall få reda på hur den här kategorin har det. Om de lever på socialunderhåll vore det väl rättvist om de — liksom de som blivit änkor efter den 1 juli 1960 — kunde få det utbytt mot pension. Samhällsekonomiskt är det egalt vilket man ger dem, men det kanske kunde vara skönare för dem att få en pension i stället för något annat bidrag. Jag tror inte att det kan röra sig om särskilt stora kostnader, men jag tycker att man i varje fall skulle kunna utreda den här problematiken och verkligen ta reda på hur det förhåller sig med den här gruppen: kvinnor som blivit änkor före den 1 juli 1960. Därför tycker vi moderater och folkpartisterna att också denna fråga skall utredas av pensionsålderskommittén. Även centerpartisten herr Börjesson i Falköping har väl samma uppfattning. Vidare, herr talman, skall jag bara under ett par minuter något kommentera vad som står på s. 14 i utskottsbetänkandet, där socialförsäkringsutskottet refererar vad som uttalades av 1971 års pensionsförsäkringskommitté.

Socialförsäkringskommittén undersökte ju om det egentligen fanns några skillnader mellan männens och kvinnornas situation i det aktuella avseendet och om inte också männen skulle behöva ett efterlevandeskydd. Både man och kvinna kan självfallet ställas i en mycket besvärlig försörjningssituation, om makan eller maken går bort och det finns små barn i familjen. Vi är väl i dag ense om att när skäl föreligger härför ett efterlevandeskydd bör kunna utgå även till mannen, om det finns en försörjningsbörda. Därom råder alltså inga delade meningar. ”Som pensionsförsäkringskommittén framhöll i sitt slutbetänkande kan det enligt utskottets mening — med hänsyn till samhällsutvecklingen och till kvinnornas ökade utträde i arbetslivet — ifrågasättas om pensionssystemet i dess nuvarande utformning erbjuder en ändamålsenlig form för efterlevandepensionen i framtiden. Med hänsyn härtill anser utskottet sig böra förorda, att frågan hur ett efterlevandeskydd som är neutralt i förhållande till kön kan närmare utformas nu blir föremål för fortsatta, mer ingående överväganden.” Vi kan väl alla vara överens om att det inte är något kontroversiellt i den skrivningen. Det heter vidare: ”De riktlinjer i fråga om utformningen av ett framtida pensionssystem som angivits av pensionsförsäkringskommittén bör enligt utskottets mening ligga till grund för det fortsatta utredningsarbetet, som lämpligen bör bedrivas inom ramen för pensionsålderskommittén.” Herr talman! Jag vet inte om jag hundraprocentigt kan svära på varje ord i denna del av uttalandet. Jag är helt medveten om att det i dag finns olika uppfattningar om hur efterlevandeskyddet i framtiden skall utformas. Jag tror att det är en skillnad i uppfattning mellan å ena sidan unga och kanske medelålders familjer, där båda föräldrarna arbetar, och å andra sidan äldre familjer — kanske ute i glesbygden — där bara den ena maken arbetar. Jag tror att den skiljelinjen går igenom alla partier. Den moderna synen är att man skall knyta ett efterlevandeskydd till behovet, till om den efterlevande har en försörjningsbörda, har svårigheter på arbetsmarknaden osv. Andra tycker att man skall ha ett generellt utgående efterlevandeskydd. Personligen har jag med åren fått den uppfattningen att man kanske kan ifrågasätta om bara änkeståndet eller änklingssituationen, dvs. enbart det förhållandet att man blir ensam, skall vara pensionsgrundande oavsett om man är i arbetsför ålder och kanske har stora inkomster. Vi kan ha olika uppfattningar om det, men jag har, som sagt, tyckt att frågan är så pass intressant att vi kan låta utreda den. Jag hoppas att utredningen inte känner sig alltför bunden i den här situationen utan kan se friskt och ta nya initiativ på området. Sedan får vi väl se vad den en gång kommer fram till. Självfallet kan jag inte redan nu säga att jag kommer att biträda vad som kommer att föreslås. Vi får läsa utredningens förslag så småningom och se hur vi skall ta ställning till det då. Nr 109 I det här sammanhanget vill jag slå fast två saker, som jag tycker är Onsdagen den utomordentligt viktiga. Den första är rättstryggheten när det gäller ett pen 30 oktober 1974 sionssystem som innebär en mycket långsiktig förpliktelse. När man under = årtionden har ställt in sig på ett visst pensionssystem får man inte ändra — Allmän egenpenpå det så där utan vidare. sion m.m.

Jag undrar vad man skulle säga, om ett privat försäkringsbolag plötsligt skulle ändra pensionsförhållandena för människor som har tecknat en pensionsförsäkring. Den här rättstryggheten måste vi alltså slå vakt om. Tage Magnusson säger i sitt särskilda yttrande: ”Tungt vägande skäl måste finnas innan man ens diskuterar ingripande förändringar av ett sådant system.” Jag hoppas att vi också kan vara ense om att man inte kan kasta ett pensionssystem över ända så att man äventyrar rättssäkerheten för människor. Det andra som kommer in i det här sammanhanget är ATP-systemet. När jag har talat om änkepensioner har det hela tiden tiden gällt de änkepensioner som utgår inom folkpensioneringen. Det finns ju också ett efterlevandeskydd i ATP-systemet. Där är pensionen knuten till en inkomst som man har betalat avgifter för, och sådana pensioner får självfallet icke ändras. Även om man kan diskutera en omprövning av folkpensionens änkepensionsdel får man inte ändra ATP-systemets änkepensionsdel, som är grundad på inbetalda avgifter. Jag har, herr talman, velat göra ett par randanmärkningar, ett par små reservationer till skrivningen på s. 14 i utskottets betänkande, för att vi skall vara på det klara med vad det är vi talar om. Det skall bli intressant att någon gång i en avlägsen framtid, när pensionsålderskommittén får tid att syssla med det här, se vad den kommer fram till.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

Herr talman! Jag vill först uttrycka min tillfredsställelse över att Socialförsäkringsutskottet i sitt betänkande nr 24 har förordat att ett efterlevandeskydd som är neutralt i förhållande till kön skall bli föremål för mera ingående överväganden. Det är ett gammalt folkpartikrav som i år framförts i fru tredje vice talmannen Nettelbrandts och herrar Hörbergs och Hyltanders motioner. Vi hoppas nu att arbetet i pensionsålderskom mittén skall leda till genomförande av den allmänna egenpension som folkpartiet motionerat om sedan år 1966. Den del av fru Nettelbrandts motion som handlar om ATP för vård i hemmet är redan bifallen och hänvisad till pensionsålderskommittén. Däremot vill utskottet inte heller i år, som herr Ringaby sade, undanröja den inkomstprövning som enligt gällande bestämmelser skall ske i fråga om pension till kvinnor som blivit änkor före den 1 juli 1960.

Skall det inte vara en målsättning att försöka få jämlikhet i trygghetsfrågorna? Utskottet avstyrker min motion 153 i år med samma motivering som i fjol. Utskottet hänvisar till sitt betänkande 1972. Jag har slagit upp detta betänkande. Vad säger man där? Jo, man hänvisar till sitt betänkande 1971. Jag läser då i betänkandet för att se varför man avvisade motionens krav. Det gjorde man av två olika skäl: dels av statsfinansiella, dels av sociala.

Dessa änkor minskar i antal år från år — det framhöll också herr Ringaby. 1974 uppgår antalet enligt en uppgift från riksförsäkringsverket till 13 019. Skulle vi verkligen inte ha råd i Sverige att ge dessa änkor samma förmåner? Det är klart att om vi håller på att diskutera detta i tio år till så har vi inga av dessa änkor kvar. Jag hoppas dock att frågan skall kunna bli löst innan vi kommer så långt. Vilket är då det sociala skälet?

Utskottet säger att visserligen skulle en orättvisa försvinna, men det skulle ändå finnas vissa orättvisor kvar. Det är tyvärr så att vi inte kan avskaffa alla orättvisor på en gång. Men enligt min mening är varje orättvisa som avskaffas en liten bit av vägen mot det slutliga målet. När nu utskottet förordar en utredning angående efterlevandepensionens framtida utformning innebär det enligt folkpartiets mening att utredningen även skall pröva dessa undantagsänkors situation. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 2, vilket också innebär bifall till reservationen 1 i motsvarande del.

Herr talman! Låt mig allra först uttala min tillfredsställelse över utskottets behandling av motionen 677 av herrar Johansson i Skärstad och Magnusson i Nennesholm samt mig själv rörande efterlevandeskydd för hemmafru. Vi är mycket glada över den välvilliga behandling som denna motion har rönt.

Vi vill att de som blivit änkor före detta datum skall behandlas på samma sätt som de som blivit änkor efter den 30 juni 1960. Ur humanitär synpunkt men framför allt av rättviseskäl är det angeläget att se till att dessa s.k. övergångsänkors pensionsförhållanden snarast rättas till. Som tidigare under debatten framhållits av både herr Ringaby och fru Frenkel är det fråga om en mycket, mycket liten grupp änkor. Det skulle vara intressant att veta exakt hur många det kan vara, men under alla förhållanden är det ett litet antal. Därför kan det inte bli fråga om så stora utgifter för samhället, om inkomstprövningen slopas för kvinnor vilkas män avlidit före den 30 juni 1960. För de änkor som berörs betyder det emellertid förbättrade ekonomiska möjligheter och en mera tryggad existens. Jag ser det, herr talman, framför allt som en rättvisefråga och inte minst som en jämlikhetsfråga att man eliminerar den orättvisa som här föreligger, och jag yrkar bifall till reservationen 2, vilket också innebär bifall till reservationen 1 i motsvarande del.

Herr talman! Fru Frenkel började sitt anförande med att uttrycka tillfredsställelse över att de synpunkter som förts fram i folkpartiets motioner ända sedan 1966 nu har beaktats av socialförsäkringsutskottet. Låt mig då bara stillsamt erinra om att det inte bara är folkpartiet som har motionerat i denna fråga. Även socialdemokratiska ledamöter, inte minst socialdemokratiska kvinnor, har varit flitiga motionärer när det gällt att åstadkomma neutrala pensioner. År 1967 väcktes sålunda en socialdemokratisk motion som tillstyrktes av andra lagutskottet och bifölls av riksdagen. Det innebar att frågan gick till pensionsförsäkringskommittén för utredning, och kommittén har sedan dragit upp vissa riktlinjer men inte lagt fram något egentligt förslag. Nu är väl den debatten ganska ointressant att föra i dag. Huvudsaken är att utskottet nu har varit fullt enigt rörande motionerna om hur ett fram Nr 109 tida pensionssystem skall utformas. Man har i utskottet varit helt enig om Onsdagen den att det bör utredas om det är lämpligt och möjligt att i framtiden få ett 30 oktober 1974 neutralt pensionssystem och hur det i så fall bör utformas. I de väckta — motionerna har berörts en mängd frågor av stor betydelse för familjepen Allmän egenpensionssystemets framtida utformning, och därmed har pensionsålderskomsion m.m. mittén fått ännu fler svåra nötter att knäcka. Utskottet säger ju att den kommittén bör vara ett lämpligt forum för denna frågas behandling. Det är naturligt att socialförsäkringsutskottet inte har tagit ställning i sak utan lämnat frågan öppen. Det blir utredningens sak att lägga fram förslag. Jag tror inte, herr Ringaby, att det är särskilt meningsfullt att vi i dag diskuterar hur pensionssystemet bör utformas. Den debatten bör nog anstå till dess vi har fått ett slutgiltigt förslag från pensionsförsäkringskommittén. Jag vill gärna understryka att utskottet visserligen inte har tagit ställning men ändå givit uttryck för att de synpunkter som förts fram av pensionsförsäkringskommittén och ganska utförligt är redovisade i utskottets betänkande bör bli vägledande i det fortsatta utredningsarbetet. Därför skulle det vara litet förhastat att dra den slutsatsen att vi kommer att få ett pensionssystem för änklingar av samma slag som vi i dag har för änkorna. Det är möjligt att tyngdpunkten i pensioneringen i stället får läggas på förekomsten av barn, alltså att knyta familjepensionen till barnen i stället för till vuxna människor. Vi kanske med andra ord får lägga tyngdpunkten på själva försörjningsbegreppet. Sådana synpunkter kan man ha på denna fråga. Men vi får som sagt vänta med den debatten. Jag finner det i varje fall inte otroligt att pensionsförsäkringskommittén kommer fram till förslag som går i den riktningen. Även om det har rått stor enighet i utskottet i den mest betydelsefulla och viktigaste frågan är det, som herr Ringaby sagt tidigare, alldeles riktigt att vi inte blev helt eniga om den stora gruppen motioner. Herr Ringaby framhöll ju också att han tyckte att ytterligare fem motioner borde ha gått till utredning. När det gäller reglerna för inkomstprövning för dem som man brukar beteckna som övergångsänkor — fru Frenkel har kallat dem för undantagsänkor — har det varit ett kärt ämne för riksdagens ledamöter. Det framhöll också herr Ringaby. Frågan har blivit en lång följetong i riksdagen ända sedan vi genomförde reformen, och vi har haft motioner år efter år. Men riksdagen har lika konsekvent avslagit alla propåer i det sammanhanget. Argumenten för och emot är välkända. Jag tycker därför inte att det kan vara nödvändigt att upprepa dem; eftersom diskussionen gäller samma frågor som tidigare blir det i stort sett samma argument som kommer att anföras nu som tidigare. Men jag vill ändå säga några ord till herr Ringaby och fru Frenkel. Utskottet föreslår nu en utredning som syftar till ett pensionssystem som är neutralt i förhållande till kön, och i det instämmer såväl herr Ringaby som den folkpartistiska reservanten i utskottet och fru Frankel. Om man nu menar allvar med detta förslag ter det sig, i varje fall för mig, inkonsekvent att samtidigt föreslå en utredning som syftar till nya förmåner för vissa grupper av kvinnor, utan att ens nämna om dessa förmåner även borde tillfalla männen. Vill man åstadkomma ett könsneutralt pensionssystem —- det hoppas vi att vi skall få, och det kommer vi troligen också att få — måste man rimligtvis sluta att framföra krav på förmåner som är förbehållna det ena könet, nämligen kvinnorna. Herr Ringaby säger att dessa frågor hör så intimt samman att det är rimligt att de också utreds tillsammans. Jag har motsatt uppfattning. Jag tycker inte alls att de hör intimt samman. När vi nu föreslår en utredning om ett könsneutralt pensionssystem tycker jag att det är motsägelsefullt att samtidigt föreslå en utredning om införande av nya pensionsförmåner för personer av det ena könet. Jag tycker inte det är riktigt konsekvent. Centerpartisterna svarar givetvis för sig själva, men jag tycker att det är konsekvent av dem +— de har inte ändrat sig på den punkten, om jag minns rätt — att stödja utskottet i denna fråga. Men låt mig ändå säga några ord om de olika förslagen. Frågan om pensionsrätt för de frånskilda kvinnorna behandlades av pensionsförsäkringskommittén, som avvisade tanken på sådan pensionsrätt. Kommittén tyckte inte det skulle vara lämpligt att utvidga pensionsskyddet till denna grupp. Motiveringen härför har redovisats i utskottsbetänkandet — de intresserade kan läsa den där. Utskottsmajoriteten instämmer i denna motivering. Frågan om rätt till änkepension för frånskilda kvinnor som tilldömts underhållsbidrag har även tidigare varit uppe till prövning i riksdagen. Detta framgår också av utskottsbetänkandet. Tanken avvisades med den huvudsakliga motiveringen att underhållsbidrag utgår i mycket få fall, och bidragen är då ofta mycket blygsamma. En sådan pensionsrätt skulle därför egentligen inte ha så stor betydelse. Herr Ringaby önskar en utredning på denna punkt. Han vill veta under vilka förhållanden dessa änkor lever, om de lever av socialunderstöd osv. Men det är på det sättet att om en änka på grund av behovsprövningen inte får pension — låt mig här understryka vad herr Ringaby sade, nämligen att prövningen numera är mycket liberalare än tidigare — och hennes ekonomiska situation sedan ändras, så kan hon när som helst återkomma och söka pension på nytt. Är det så att hon lever under sådana förhållanden att hon måste söka socialbidrag är det ganska säkert att hon beviljas änkepension. Det har också föreslagits att de änkor som på grund av femtondelsregeln erhåller reducerad pension skall garanteras minst en hel änkepension. Det är givetvis, tycker vi, främst en arbetsmarknadsfråga, eftersom det i första hand är fråga om att skaffa dem arbete och i andra hand om att ge dem ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen är för närvarande föremål för en allsidig och omfattande utredning, och detta är anledningen till att vi har yrkat avslag på den här motionen. När det slutligen gäller de yrkanden som herr Ringaby har pläderat för — att rätten till änkepension och rätten till barntillägg skall upphöra först då barnet blivit 18 år — vill jag anföra att också den frågan har utretts, nämligen av familjepolitiska kommittén. Kommittén kom fram till en mot Nr 109 satt uppfattning och menade att det snarare kunde anföras skäl för att sänka Onsdagen den åldersgränsen, eftersom 16-årsgränsen närmast torde ta sikte på tillsynskost 30 oktober 1974 naderna. Däremot ansåg kommittén att det fanns skäl som talade för en —— i höjning av åldersgränsen för barntillägg, eftersom dessa tillägg tillkommit Allmän egenpenför att täcka konsumtionskostnaderna. sion m.m. Herr talman! Jag kan anknyta till vad jag började med. Eftersom den här frågan har diskuterats så mycket i riksdagen under tidigare år tycker jag att jag kan nöja mig med vad jag nu anfört.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
Herr talman!

När man inför ett nytt pensionssystem skall det ju finnas övergångsbestämmelser för människor som måste passas in i det nya systemet. Detta är väl också herr Fredriksson medveten om. Därför har vi menat att utredningen skulle se över denna fråga och undersöka hur denna grupp änkor genom en övergångsform skulle kunna anpassas till det nya systemet.
Herr talman! Utskottets värderade ordförande herr Fredriksson poängterade att den utredning som socialförsäkringsutskottet nu beställer skall syssla med just könsneutraliteten i pensionssystemet. Han nämnde också att efterlevandeskyddet bör knytas till familjer som har barn och där den efterlevande har vårdansvaret för minderåriga barn. Därom är vi väl alla ense. Men det räcker inte med detta, herr Fredriksson. Kvar står det faktum att det kan uppstå oerhört svåra försörjningsproblem för en kvinna som blir änka vid 50-60 års ålder och som inte har några hemmavarande barn i familjen. Detta gäller särskilt för kvinnor i glesbygden, där det inte finns något arbete, osv. Problemet är alltså inte så enkelt som man kanske tror. Man kan inte bara knyta frågan till förekomsten av barn, utan man måste koppla in en rad olika faktorer. Ingen är ju intresserad av att åstadkomma en försämring på området och ställa de efterlevande i en sämre situation.

Herr talman! Låt mig säga till herr Ringaby att visst kan det väl finnas änkor som har det så besvärligt att det kunde finnas motiv för att de skulle få sin pension. Men att de inte får det är ju en situation som de delar med många andra människor i samhället. Vi kan ju se på sådana grupper som alla ensamstående med barn. Det gäller både män och kvinnor. Det finns många äldre människor och handikappade som har svårt med sin försörjning. Det är svårt för många äldre att komma ut på arbetsmarknaden, och detta kan även gälla personer som kanske har varit yrkesverksamma i nästan hela sitt liv men som har blivit utslitna. När man här talar om rättvisa eller orättvisa, bör man därför vidga begreppet en smula. Jag förstår mycket väl, fru Frenkel, att de som blev änkor före den 1 juli 1960 kan känna sig missgynnade och betrakta de änkor som får pension som en mera privilegierad grupp. Men man bör också göra jämförelser med andra grupper i samhället, och då tror jag man upptäcker att de här änkorna inte är speciellt dåligt behandlade. Det finns därför enligt min uppfattningen ingen anledning att samtidigt som vi nu föreslår denna utredning, syftande till ett neutralt pensionssystem som skall bli lika för män och kvinnor, ta upp frågan om att införa nya förmåner för en grupp som har vissa förmåner redan tidigare. Jag tror inte att det här kan ses som någon särskilt stor rättvisefråga eller jämlikhetsfråga. Man har anledning att fråga sig vad som egentligen är rättvisa här i samhället. Avskaffar man en orättvisa inför man kanske en ny som från allmän synpunkt kanhända ter sig ännu mer stötande.

Herr talman! Jag förstår inte varför man skall jämföra den här lilla gruppen med andra som har det svårt. Det är väl riktigare att man jämför den gruppen änkor med andra änkor och inte med några andra i samhället. Som jag sade förut finns det många orättvisor som vi vill. avskaffa, och vi får ta en bit i taget. Herr Fredriksson sade någonting om att dessa änkor inte har det svårt. Jag har en tidskrift i min hand som heter Pensionären, och där finns en lång artikel som börjar: ”Skapa rättvisa åt undantagsänkorna.” Så jag tror inte att den grupp i riksdagen som år efter år motionerat i denna fråga är ensam om att tycka att undantagsänkorna är orättvist behandlade. De som nu avvisar tanken på en förbättring för dessa änkor anför nu vidare att eftersom riksdagen tidigare avvisat förslag härom bör riksdagen göra detta även i år. Finge vi inte ändra på ett tidigare riksdagsbeslut skulle vi inte komma någonstans med våra reformer utan stå och stampa på precis samma ställe. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Jag tycker, fru Frenkel, att om riksdagen skall ändra ett tidigare ställningstagande, bör man nog ha nya och mera bärande argument än vad som framkommit tidigare, och några sådana argument har inte anförts i det här sammanhanget.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att begära ordet i den här debatten, men det var ett yttrande av herr Ringaby som gjorde att jag ändå fann mig tvingad till det. Herr Ringaby sade att centerns ledamöter i socialförsäkringsutskottet hade ändrat uppfattning. Men så är det inte, herr Ringaby. Det är moderata samlingspartiets och folkpartiets representanter i utskottet som har ändrat uppfattning. Jag har här utskottets betänkanden från 1972 och 1973. När vi behandlade frågan vid 1972 års riksdag fanns det bara ett särskilt yttrande från folkpartiet och moderaterna. När vi behandlade frågan vid 1973 års riksdag var utskottet enhälligt. Ni har alltså gradvis trappat ner er uppfattning i dessa frågor. Ni hade ett särskilt yttrande 1972, men 1973 var det ett helt enigt utskott. Nu har ni plötsligt reservation på den här punkten. Utskottets ordförande har här presenterat det underlag vi i majoriteten har haft för vårt beslut. Jag skall därför inte, herr talman, förlänga debatten i det avseendet. Men jag vill ändå när jag är uppe i talarstolen be att få uttala min tacksamhet och glädje över att även motioner från centerpartiet som vi har väckt under många år — gällande en utredning av frågan om ett efterlevandeskydd lika för alla — vunnit framgång. Jag håller med utskottets ordförande om att det från olika håll väckts motioner, beträffande vilka vi i utskottet har kunnat enas, om att hos Kungl. Maj:t begära att pensionsålderskommittén får i uppdrag att utreda frågan om efterlevandepensionernas framtida utformning. Det är med tacksamhet man noterar detta utskottsförslag. Om riksdagen sedan, som vi hoppas, bifaller förslaget, får vi alla som under årens lopp har motionerat i dessa frågor vara glada. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är kanske meningslöst att prata om vem som har ändrat uppfattning, men ett faktum är att moderata samlingspartiet har drivit den här frågan i tio år — kanske mer — och hela tiden haft reservationer eller särskilda yttranden till utskottets betänkanden; det har berott på läget och skrivningen hur man handlat i olika fall. Jag tror att vi har haft centerpartiet och folkpartiet med oss alla gånger. Vi har i år fortfarande en reservation, men nu finns centerpartiet inte med på reservationen, och det tog jag som utgångspunkt för att man ändrat uppfattning i frågan, vilket också sades i utskottet. Jag tycker att det är synd. Man bör nämligen inte, som fru Frenkel sade, jämföra med andra grupper när det gäller de äldre änkorna.

Detta är den djupa orättvisan mellan dessa två kategorier. Detta förhållande vill moderaterna och nu även folkpartiet gärna utreda och se efter hur många människor som har mycket små inkomster och reducerad änkepension. Det skulle vara intressant att få veta det. Alla dessa änkor borde få full pension, i likhet med dem som blev änkor efter 1960. Vi tycker att det är ett rättvisekrav.
Herr talman! Herr Magnusson sade att folkpartiets representant i socialförsäkringsutskottet har ändrat uppfattning. Alldenstund jag är den representanten skall jag be att få preciserat när jag i denna fråga ändrade uppfattning. Jag har inte gjort det! I övrigt har jag inget att tillägga i debatten — jag instämmer med fru Frenkel.
Herr talman! Här har jag riksdagstrycket. Jag förutsätter att det inte är så svårt för herr Ringaby att gå tillbaka och titta vad socialförsäkringsutskottet sade 1972 och 1973. Vi finner då att det är representanter för moderata samlingspartiet och folkpartiet som har ändrat uppfattning.

Det var ett enhälligt utskott. Det går ju bara inte an att gå upp i talarstolen och säga: Vi har haft en alltigenom rak linje, men centern har skiftat uppfattning. Här är riksdagstrycket, och det säger klart ifrån vem det är som har ändrat uppfattning. Nå, man kan ju ändra uppfattning, men man skall inte komma med osanna påståenden, herr Ringaby.
Herr talman! Jag vill bara läsa upp resten av det särskilda yttrandet: ”Enligt vår mening bör alla änkor, oavsett när mannen avlidit, rimligen kunna göra anspråk på lika behandling när det gäller rätten till änkepension. Nu gällande bestämmelser skiljer mellan olika kategorier änkor och det måste enligt vår mening anses klart otillfredsställande.” Detta är ju precis samma mening som vi i år framfört i reservationen. Men det är skillnad i utgångsläget nu och då. Nu har vi en utredning, och det är till den utredningen vi vill sända vår motion. Det fanns ingen utredning 1972.
Herr talman! Herr Magnusson i Nennesholm för verkligen ett egendomligt resonemang. Gå tillbaka till början av 1960-talet och konstatera hur vi mo derater konsekvent haft reservationer och särskilda yrkanden! Att vi inte hade något 1973 ändrar inte saken. Vad som är intressant är att centerpartiet nu icke återfinns alls. Men vi har en reservation nu, 1974, herr Magnusson. Då har vi väl inte ändrat uppfattning! Men jag kan konstatera att centerpartiet icke finns med på den reservationen, vilket är att beklaga. Då måste centerpartiet just i år ha hoppat av, vilket inte, som jag har uppfattat saken, beror på någon tillfällig sak —t.ex. det statsfinansiella läget — utan på att man tänkt om i frågan.
Herr talman! Om inte herr Ringaby just nu har tillgång till riksdagstrycket skall jag be att få överlämna socialförsäkringsutskottets betänkanden i frågan från 1972 och 1973. Jag är övertygad om att herr Ringaby med sin läskunnighet skall kunna komma fram till att den som ändrat sig är moderata samlingspartiet och inte centern. Vi har under alla dessa tre år haft en rak linje i dessa frågor. Jag klandrar inte moderaterna för att de ändrat uppfattning. Det har man rätt att göra. Men man skall inte då pådyvla andra partier att de har gjort det. Det är detta jag anser felaktigt. Till fru Frenkel vill jag bara säga att jag tog fram dessa saker för att påvisa att folkpartiet 1972 bara hade ett särskilt yttrande och 1973 inte ens det, utan då var ni med om ett enhälligt utskottsbetänkande.

Herr talman! Betänkandet behandlar motionen 441 av herr Signell m.fl., som hemställer om åtgärder i syfte att hindra fortsatt nyetablering av privata vårdhem. Samtliga remissinstanser som har hörts avstyrker eller uttalar sig mot ett bifall till motionen. Även utskottet anser att något initiativ från riksdagen nu inte är aktuellt och hemställer enhälligt att riksdagen avslår motionen. Trots detta har herr Åkerlind och jag anmält reservation. Inte mot utskottets hemställan, som jag ber att få yrka bifall till, utan mot utskottets skrivning. Anledningen är den enligt vår mening alltför negativa attityd som utskottet intar till de enskilda vårdhemmen. Utskottet nöjer sig i stort sett med att anföra att det långsiktiga målet bör vara att samhället helt kan tillgodose ifrågavarande vårdbehov. Men eftersom det kan ta förhållandevis lång tid att nå det målet vill utskottet understryka betydelsen av att det fortlöpande utövas en effektiv tillsyn av de enskilda vårdhemmen. Det är tills vidare nödvändigt med enskilda vårdhem, men det är ett nödvändigt ont. Detta är tyvärr det intryck man får av utskottets skrivning. Utskottet tar inte ens avstånd från påståendet i motionen att det ”i alltför många fall framkommit mycket negativa och nedslående rapporter om vården vid vissa av de privata vårdhemmen”. Ändå pekar socialstyrelsens rapporter i rakt motsatt riktning. En undersökning som socialstyrelsen lade fram för mindre än ett år sedan —-i november 1973 — och som gällde hem för lättskötta psykiskt sjuka påvisade att standarden vid de enskilda vårdhemmen genomgående är högre än vid de offentliga. Naturligtvis finns det undantag. Naturligtvis kan det förekomma påpekanden i samband med inspektioner o. d., men det är något som i minst lika hög grad kan gälla landstingens och kommunernas egna institutioner. Sådana påpekanden är ju också ett naturligt led i strävan att ge patienterna en så god vård som möjligt. Liksom utskottsmajoriteten är vi angelägna att understryka betydelsen av den effektiva tillsyn av vårdhemmen som fortlöpande skall ske. Men vad vi saknar i utskottets skrivning är ett ord med på vägen av uppmuntran och stimulans för de enskilda vårdhemmen. De enskilda vårdhemmen är inte bara en nödvändig kompletterande resurs i en bristsituation utan det är också ofta fördelar ur vårdsynpunkt förknippade med dem. De enskilda institutionerna är genomsnittligt mycket mindre än landstingens och kommunernas institutioner. Och det medför att verksamheten kan få en intimare karaktär, något som har betydelse inte bara för trygghet och trivsel utan också i många fall ur rehabiliteringssynpunkt. Det förhållandet att det också finns enskilda vårdhem kan dessutom bidra till att öka den enskildes valmöjligheter. Herr talman! Avslutningsvis skulle jag vilja framhålla att vi alla — vilken uppgift i samhället vi än må ha — har behov av att någon gång få röna litet erkänsla. Jag tror att det då helt enkelt blir lättare för oss att göra vårt bästa. Det gäller också dem som arbetar på de områden det nu är fråga om.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

Herr talman! Utskottet har i denna fråga intagit en klart principiell inställning. Det långsiktiga målet bör vara att samhället helt kan tillgodose de syften som motionärerna anvisar i vårdfrågan. Såsom framgår av redovisningen pågår ett utbyggnadsarbete på den samhälleliga sektorn, och detta kommer efter hand utan tvekan att leda till att de samhälleliga institutionerna i allt större utsträckning tar över vården från de privata hemmen. Men utskottet understryker att det kommer att ta ganska lång tid innan de samhälleliga vårdresurserna byggs ut, och därför kommer de enskilda vårdanstalterna att behövas även under den tid som vi nu närmast kan överblicka. Vi har därför inte ansett oss kunna tillstyrka motionen, men andemeningen i utskottets skrivning är klar. Den kan sammanfattas i orden: Sjukvården och vården av psykiskt utvecklingsstörda och liknande grupper skall i princip handhas av samhället. Jag skulle kunna säga på följande sätt: I själva verket är det fel att enskilda skall tjäna på vården av gamla och sjuka, allra helst som landstingen oftast går i borgen och hjälper de enskilda hemmens ägare till lån. Men, som sagt, i den bristsituation som nu råder måste man också ta till vara de enskilda insatserna. Jag förutsätter att det gäller ett övergångsskede, som kommer att bli ganska långt. Utskottet uttalar också att det under de förhållanden som nu råder vid enskilda vårdhem är angeläget att dessa underkastas en effektiv tillsyn. Något etableringsstopp vill utskottet inte införa och avstyrker motionen. Men vi kan inte heller ansluta oss till motiveringen i den moderata re servationen, där man bl.a. anför att patienternas valmöjlighet förbättras genom de enskilda hemmen. Det är ett i högsta grad subjektivt uttalande, som jag inte är beredd att till någon del ansluta mig till. Valfriheten är säkerligen inte så stor för patienten. Det är de eventuellt lediga platserna på de olika inrättningarna som avgör om man skall kunna placera patienten på det ena eller det andra stället. Jag är angelägen om att säga att vi inte förringar de enskilda vårdanstalternas betydelse. Men vi kan inte ansluta oss till det generella uttalandet i reservationen att de enskilda insatserna kvalitativt betytt mycket för vårdpolitikens utformning. Det är, om jag uttrycker mig milt, en sanning med mycket stor modifikation. Jag har alltså inte någonting emot de enskilda hemmens existens, men på lång sikt och principiellt är det inget tvivel om att utskottet gjort ett mycket klart ställningstagande i detta avseende. Fru Troedsson påstod i sitt inlägg att utskottet skulle vara negativt inställt till de privata vårdhemmen. Ja, fru Troedsson är i sin tur positiv i överkant. Fru Troedsson säger att det är fråga om mindre hem, som har mera av hemkaraktär osv. Jag vill inte bestrida att sådant förekommer, men jag vill också kraftigt understryka att i den mån en utbyggnad sker inom den samhälleliga sektorn inrättas hem, som mycket väl kan mäta sig med, ja, i långa stycken är överlägsna de privata vårdhemmen. Men jag vill inte göra några värderingar. Det är närmast fru Troedsson som påverkat mig att göra denna deklaration. Sedan skall det väl också sägas att skillnaden mellan de privata vårdhemmen och exempelvis landstingens vårdhem är att de privata tar hand om de lättskötta fallen medan landstingen får ta hand om de svårskötta. Med hänsyn till detta blir jämförelser inte alltid rättvisande. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna bestred att de enskilda vårdhemmen har betytt mycket för vårdens utveckling. Det är väl inget tvivel om att det är enskilda initiativ som lagt grunden till den vård som vi i dag har när det gäller epileptiker och inte minst psykiskt utvecklingsstörda. Jag kan vidare hålla med herr Karlsson om att valfriheten i dag inte är vad den borde vara. Med hänsyn till att vi har en bristsituation blir det utan tvivel så att enskilda många gånger får ta den plats som råkar finnas ledig. Men i den mån vi får möjlighet att tillgodose vårdbehoven på ifrågavarande områden kommer det också, om enskilda och samhälleliga institutioner tillåts arbeta parallellt, att kunna finnas förutsättningar för en valfrihet. Vad jag inte kan förstå är att målet nödvändigtvis skall vara att avskaffa de enskilda vårdhemmen, trots att det finns enskilda vårdhem som på alla sätt fungerar tillfredsställande och dessutom till lägre kostnad. Det väsentliga är väl att vårdbehovet tillgodoses, inte av vem det tillgodoses. Det är väl också så, herr Karlsson, att all förvärvsverksamhet, antingen vi är anställda eller egna företagare, antingen vi arbetar i statliga, landstingsstyrda eller kommunala inrättningar eller hos enskilda arbetsgivare, bedrivs i förvärvssyfte. Men jag tror att det ändå hos de flesta människor föreligger en stark önskan att välja en verksamhet, vilken ger något och i vilken man känner att man gör en insats. Enligt min uppfattning är den inställningen att man skall göra en insats i allra högsta grad för handen också bland dem som arbetar på de enskilda vårdhemmen.
Herr talman! Som det framgår av vad jag sade fördömer jag inte på något sätt de enskilda vårdhemmen, utan jag medger att det finns många som sköter sig utomordentligt bra bland dem. Vad jag anförde var den princip som utskottet hävdar: att man på längre sikt, när de samhälleliga resurserna medger det, skall se till att det blir de allmänna vårdinstitutionerna som byggs ut. Det är nog riktigt, fru Troedsson, att vården av bl.a. utvecklingsstörda har börjat i enskilda vårdhem, men på det här området har ju samhället gjort en enorm satsning under de senaste åren. Vi skulle ha stått oss väldigt slätt, om vi bara skulle ha litat till enskilda vårdhem i det fallet. Det har varit en nödvändighet för samhället att satsa på just den gruppen. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Obetingat är det så, och jag har aldrig heller påstått annat, att den här verksamheten måste bedrivas även av samhälleliga institutioner. Det är t.o.m. landstingens och kommunernas institutioner på de här områdena som måste ha det yttersta ansvaret för att vårdbehovet blir tillgodosett. Där är vi helt överens. Jag tycker att det är bra att utskottet delar uppfattningen att de enskilda vårdhemmen kommer att behövas också framgent. Vad vi med vår reservation ville stryka under var att det är angeläget att de känner sig hjälpta och styrkta i sin vilja att understödja samhället i dess vårduppgifter.
Herr talman! Vad som är väsentligt i utskottets betänkande är ju att det är samhället som har ansvar för sjukvården och vård över huvud taget. Utifrån den utgångspunkten har vi inom utskottsmajoriteten klart sagt ifrån, att vi räknar med att det på det här fältet kommer att bli en ökad insats från samhällets sida. Det är egentligen allt vad vi har velat uttrycka med vårt betänkande angående motionen 441. Vi har dessutom sagt att vi inte vill vara med om någon etableringskontroll på det enskilda fältet utan tror att man där kan klara sig själv. Men om vi skall vara ärliga, fru Troedsson, får vi ändå erkänna att många av de enskilda vårdhemmen har tillkommit med hjälp av medel som bl.a. landstingen har ställt till förfogande för att de skulle kunna bygga upp sin verksamhet.

Herr talman! Jag kan inte förstå vad jag har backat ut från. Det är utan tvivel så, herr Signell, att flera enskilda vårdhem har tillkommit endast och allenast av den anledningen att det har funnits ett behov av deras tjänster. Det har helt enkelt varit så under senare år att efterfrågan på vårdplatser har ökat snabbare än vad samhället har mäktat bygga ut verksamheten. Då har det väl varit positivt, herr Signell, att det har funnits enskilda vårdhem som har kunnat hjälpa till att tillgodose det ökade behovet. Om de inte hade funnits, hade situationen på dessa vårdområden varit svårare än vad den är i dag.

Herr talman! Det är riktigt att jag sade att valfriheten är begränsad, men den skulle ha varit ännu mer begränsad om inte enskilda vårdhem hade stöttat upp den allmänna sektorn och hjälpt till att tillhandahålla vårdplatser för människor som behövt dem.

Herr talman! Jag skall be att få göra ett par påpekanden med anledning av socialutskottets betänkande, för att det inte skall missförstås på ett par viktiga punkter. För det första vill jag understryka det som sägs i första meningen i utskottets egentliga utlåtande, nämligen att utskottet ”vill framhålla att det långsiktiga målet bör vara att samhället helt kan tillgodose det i motionen omnämnda vårdbehovet”. Vad är då ”det i motionen omnämnda vårdbehovet”? Jo, det är — som framgår av motionen — vård för kroppsligt och psykiskt långtidssjuka och för psykiskt utvecklingsstörda.

Det är alltså inte sådant som detta betänkande över huvud taget handlar om utan långtidsvård för psykiskt och kroppsligt sjuka och vård av psykiskt utvecklingsstörda. För det andra vill jag påpeka att formuleringen i betänkandet är mycket väl avvägd. Det heter nämligen att utskottet ”vill framhålla att det långsiktiga målet bör vara att samhället helt kan tillgodose det i motionen omnämnda vårdbehovet”. Och därefter skriver utskottet att man räknar med ”att vården därför så småningom helt kommer att kunna lämnas på in Med detta menas givetvis precis vad som står där, nämligen att den som önskar vård i en av samhället driven institution skall ha tillgång till sådan vård. Man skall inte vara hänvisad till vård på en enskild institution. Däremot står det inte att all vård i framtiden på detta området skall lämnas av samhället. Och det är inte någon slump att det står som det gör, utan det är mycket medvetet som utskottet har valt just denna formulering. Jag vill alltså understryka att det här inte är något principiellt ställningstagande från utskottets sida för att alla enskilda vårdinstitutioner skall avskaffas. Jag förstår mycket väl att herr Signell som motionär vill tänja formuleringen så långt som möjligt i motionens riktning — jag säger ingenting om det. Men det står inte ”skall” utan det står ”kan”, och det har utskottet satt dit med mycket bestämd avsikt. Jag tror att alla som var närvarande i utskottet håller med mig om att det var på det sättet. Och jag vill tillägga att det var endast mot bakgrund av att man gjorde denna ändring och skrev ”kan” som jag kunde ansluta mig till utskottets yttrande.

Herr talman! I socialutskottets förevarande betänkande nr 29 behandlas motionen 1003, där vi motionärer yrkar att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär utredning och åtgärder för legitimation av Doctors of Chiropractic. Den för allmänheten mest betydelsefulla följden av en dylik legitimation blir att den vårdsökande får rätt till viss ersättning från försäkringskassan, något som inte gäller i dag. Kiropraktiken omsluter ett speciellt fält av läkarvetenskapen. Det finns i vårt land ett stort antal människor som lider av ryggbesvär. För den som drabbas av bl.a. ryggåkommor är lidandet mycket svårt, och vederbörande är liksom vid alla övriga sjukdomar i behov av snabb hjälp. Nu kan vid sådana ryggbesvär välutbildade kiropraktorer göra en utomordentlig insats, det är allmänt omvittnat. Deras kunskaper på detta område är också kända bland allmänheten. Att även läkare råder patienter med bl.a. vissa ryggbesvär att vända sig till kiropraktorer, om symtomen är orsakade av avvikelser i ryggraden och bäckenets rörelsemekanismer med därav uppkomna funktionella nervoch muskelstörningar, är känt. Dessa kiropraktorer, som det för närvarande finns ett 20-tal av i Sverige, är utbildade i USA, Canada eller England. Efter studentexamen fortsätter studierna i fyra-fem år. För att inga som helst missuppfattningar skall uppstå rörande vilka människor vi talar om i motionen vill jag säga att det är de som har den långa utbildningen. Det finns en annan grupp som också kallar sig kiropraktorer men som har endast ettårig utbildning. De kiropraktorerna vill göra gällande att de kan de här sakerna, men den gruppen lämnar vi helt utanför och håller oss till dem som har en ordentlig utbildning. Det är deras medicinska insatser som både de hjälpbehövande människorna och vi är ute efter. Det har sagts att dessa 20 yrkesverksamma kiropraktorers insatser knappast kan ha annat än marginella effekter. Det säger man i vissa remissvar, bl.a. i svaret från socialstyrelsen. Om nu socialstyrelsen bortser från marginella effekter, så tycker jag att det är att beklaga. Men varje människa som får hjälp är säkert mycket tacksam. Det trodde jag att man även på socialstyrelsen räknade med.

Utskottet kan ansluta sig till syftet med motionen. Det finns enligt utskottets mening skäl som talar för att man även i Sverige ger ökat erkännande åt den av motionärerna åsyftade gruppen kiropraktorer.” Socialutskottet redovisar remissbehandlingen av motionen. Bl. a. socialstyrelsen, Svenska läkaresällskapet och de medicinska fakulteterna i Uppsala och Göteborg avvisar tanken på legitimation av kiropraktorer, medan bla. universitetskanslersämbetet samt de medicinska fakulteterna i Uppsala, Göteborg och Linköping uttalar sig för, eller i varje fall inte motsätter sig, en utredning angående kiropraktisk behandling.

Man har också framhållit att resultaten av kiropraktorernas verksamhet ännu är helt odokumenterade och att de således inte är tillgängliga för kritik och debatt.

Även socialutskottet talar om de marginella effekterna och säger att de 20 yrkesverksamma kiropraktorernas insatser inte kan bli särskilt stora. Jag har tidigare i mitt anförande citerat vad socialstyrelsen uttalar i sitt remissvar. För närvarande finns det 20-30 ungdomar på utbildning i USA, och när dessa ungdomar efter några år återvänder till Sverige har vi ytterligare ett 20 eller 30-tal personer som kan lindra lidande i form av ryggoch ledbesvär. I den reservation som är fogad till socialutskottets betänkande säger vi reservanter bl.a.: ”Sedan länge tillbaka har människor vid ryggbesvär m.m. vänt sig till kiropraktorer för att få hjälp. Att den kiropraktiska verksamheten betecknats som ovetenskaplig och den bristande utbildning som vissa kiropraktorer haft har dock gjort att kiropraktiken inte kunnat vinna erkännande av samhället. Det har ändå omvittnats av många människor att de upplevt sig ha fått lindring eller bot i sina ryggbesvär m.m. då de vänt sig till kiropraktorer. I vårt land har emellertid allt fler kiropraktorer som i utlandet erhållit utbildning som Doctors of Chiropractic börjat verka. Denna utbildning, som omfattar fyra-fem års studier på högskolenivå och som framför allt finns att tillgå i USA, kan i åtskilliga avseenden anses motsvara grund utbildningen för läkare i USA. När det gäller områden av särskild betydelse Nr 109 för kiropraktisk verksamhet är utbildningen för Doctors of Chiropractic mer Onsdagen den omfattande än utbildningen för läkare. Det har vidare blivit allt vanligare 30 oktober 1974 att läkare här i landet hänvisar patienter med ryggbesvär m.m. till Doctors of Chiropractic för behandling.

Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till socialutskottets betänkande nr 29.

Herr talman! Utskottet har i sitt betänkande uttalat att det inte är berett att medverka till en auktorisation av kiropraktorerna. Detta uttalande bygger bl.a. på de remissvar som lämnas från socialstyrelsen, Svenska läkaresällskapet, vissa medicinska fakulteter och en del andra remissinstanser. Det är i stort sett endast Svenska chiropraktorsällskapet som ställer sig positivt till förslaget om något slags legitimation av kiropraktorerna. Det är 20 kiropraktorer det skulle kunna komma att röra sig om, ifall man gav den legitimation som herr Bengtsson i Göteborg yrkar på. Huvudorsakerna till att vi avvisar tanken på sådan legitimation är dels lagstiftningen på området, dels svårigheten att kontrollera utbildningen. Vi har i Sverige ingen utbildning av kiropraktorer. Dessa får nu sin grundutbildning i utlandet, och svenska myndigheter saknar utifrån dessa utgångspunkter möjlighet att kontrollera utbildningen och påverka densamma. Resultaten av kiropraktorernas verksamhet är inte dokumenterade, och någon utvärdering av deras arbete har inte heller gjorts. Någon förbättring av den svenska sjukvården skulle det knappast bli, om man legitimerade det tjugotal yrkesverksamma Doctors of Chiropractic som herr Bengtsson talade om. Herr Bengtsson sade i det sammanhanget att socialstyrelsen hade uttalat att deras verksamhet endast hade en marginell effekt och att utskottet hade haft en liknande värdering. Jag måste säga att det inte kan bli någon annan värdering än att det rör sig om mycket små marginella effekter och ingenting annat. Herr Bengtsson vill inte inrangera de andra, som också kallar sig kiropraktorer, i den benämningen, och det håller jag honom räkning för. Så mycket skall man naturligtvis ändå säga som att Doctors of Chiropractic har en helt annan utbildning än många av de andra som uppträder som kiropraktorer och som kanske ofta inte har den utbildning som skulle behövas för den verksamhet de utövar. Jag vill betona att jag med detta inte Onsdagen den kiropraktor har behandlat en människa som egentligen varit frisk men som 30 oktober 1974 han misshandlade så mycket att hon blivit sjuk efter behandlingen. Jag — oo är angelägen betona att det inte är ”herr Bengtssons kiropraktorer” jag nu Legitimation för talar om, men eftersom även andra uppträder under samma yrkesbenämning vissa kiropraktorer är det angeläget att legitimationen inte ges utan att man har fått mycket klara besked om utbildningen — och det är det som vi inte har — både för de kiropraktorer som herr Bengtsson gör sig till talesman för och för de smågrupper som opererar vid sidan om. Herr Bengtsson underströk att utskottet inte håller för uteslutet att en kiropraktisk behandling som utförs riktigt kan mildra vissa smärttillstånd och därför kan vara ett visst komplement till annan medicinsk behandling, exempelvis sjukgymnastik. På sätt och vis rör det sig väl också om någon form av sjukgymnastik som utförs av kiropraktorerna. I det sammanhanget skulle jag vilja säga — fastän det kanske ligger utanför ämnet — att det är angeläget att en utbyggnad av sjukgymnastutbildningen sker. Vi har för närvarande 270 utbildningsplatser för sjukgymnaster, och flera blir det väl under de närmaste åren, men det behövs ännu flera; detta är en av flaskhalsarna i den svenska sjukvården av i dag. Vad läkarsituationen beträffar tar man nu in 1 000 nya läkare till utbildning om året. Vi har i dag omkring 13 000 läkare, och denna siffra väntas stiga till 18000 under den närmaste femårsperioden. Beträffande den reservation som är knuten till utskottets betänkande vill jag säga att det är en mycket snäll och hygglig reservation, som talar om olika hjälpgrupper till läkarna. Jag vill inte bestrida att vissa kiropraktorer mycket väl kan utgöra ett komplement till läkarna — i en del fall händer det t.o.m. att läkarna hänvisar patienter till viss behandling av någon s.k. erkänd kiropraktor. Men därifrån och till att förorda en utredning om kiropraktorernas ställning är steget väl långt. Jag har tidigare angivit varför vi inte kan tänka oss att legitimera kiropraktorerna — det är alltså frågan om utbildningen som är huvudskälet för detta; någon sådan utbildning förekommer som sagt inte i Sverige. Däremot kanske jag helt vid sidan om utskottsbetänkandet kan säga att om vi kunde finna någon form av påbyggnadskurs eller vad man kan kalla det till sjukgymnastutbildningen skulle det kunna möjliggöra någon form av legitimation. Eftersom herr Bengtsson var inne på tanken, att ersättning skulle kunna utgå från sjukförsäkringen, skulle det kanske kunna vara en väg att lösa det problem som herr Bengtsson syftar till att få löst.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

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna sade att en legitimation inte kan medföra någon förbättring av den svenska sjukvården; de marginella förbättringarna är så små att en legitimation inte betyder någonting. Jag delar inte riktigt den uppfattningen. Jag är övertygad om, herr Karls Nr 109 son, att det är många tusen människor som får hjälp av de välutbildade Onsdagen den kiropraktorerna i vårt land, även om dessa bara är 20 stycken. Den dag 30 oktober 1974 smärtorna sätter in är nog lidande och plågade människor glada för att = ha tillgång till en välutbildad kiropraktor. När man vet vilka svårigheter — Legitimation för det är att i dag få omedelbar vård på sjukhus, av omständigheter som vi vissa kiropraktorer känner väl till, bör man vara tacksam för det tillskott till resurserna som de välutbildade kiropraktorerna utgör. Det är också bekant att sådana kiropraktorer är legitimerade i många andra länder. Men när vi talar om sådana olycksfall som herr Karlsson nämnde skulle jag vilja säga att det bl.a. är på grund av sådana fall som vi vill ha en kontroll, så att sådana saker inte skall kunna upprepas. Har vi människor med god utbildning, riskerar vi självfallet inte att sådana olycksfall skall behöva inträffa. Det som har skett är beklagligt, men just därför finns det anledning att försöka få detta under noggrann kontroll genom en legitimering. Herr talman! I Norge och Danmark har under det här året i stortinget respektive folketinget antagits lagar om att ersättning skall utgå till patienter som får behandling av kiropraktorer med sådan utbildning som vi i dag talar om här i riksdagen. Det är enligt min mening beklagligt att utskottet inte kunnat gå med på den utredning som vi har önskat. Vi vet ju att många människor lider av ryggoch ledbesvär, lidanden som många genom tungt och slitsamt arbete ådragit sig. Dessa människor skulle med tillfredsställelse hälsa den utredning och legitimering som vi i vår motion begär. Jag vill understryka att det ofta är människor i små ekonomiska förhållanden som har dessa ryggoch ledbesvär, och för dessa grupper är ersättningsfrågan av mycket stor betydelse. Låt mig slutligen, herr talman, citera vad som sades i danska folketinget den 8 mars 1974 av en socialdemokrat som heter Bertel Pedersen. Han sade bl.a.: ”Vi går i socialdemokratiet helt og fuldt ind for forslaget og vil anbefale det til hurtigt udvalgsarbejde.” Jag tycker att detta bör vara grunden för vår fortsatta syn på dessa frågor även i vårt land.
Herr talman! Jag är kanske inte beredd att ansluta mig till den danske partivännens syn på den här frågan. Orsaken är vad jag angett, nämligen att principen för svensk sjukvård är att de som skall utöva den med legitimation skall utbildas inom landet. Det är mycket väsentligt. Man skall i varje fall från socialstyrelsen kunna kontrollera utbildningen. Det kan man inte göra om utbildningen sker i Amerika. Jag vidhåller, herr Bengtsson, att det egentligen rör sig om ytterst små och marginella förbättringar eller förändringar av sjukvården. Kiropraktorerna finns ju där redan i dag och får utöva sin verksamhet utan någon legitimation. I och för sig är det ett viktigt syfte med herr Bengtssons motion, när han vill ge dessa utövare legitimation, att vederbörande som behandlas skall få sjukersättning. Men fortfarande måste vi hålla på den princip som gäller för svensk sjukvård, nämligen att om legitimation skall ges så måste utövarna ha en sådan bakgrund att den kan kontrolleras. Detta har man inte vid den utbildning som bedrivs i Amerika, Canada och Schweiz eller var de nu kan få sin utbildning.

Herr talman! Jag vill få en utredning till stånd för att undersöka dessa frågor. Jag skulle vilja fråga herr Karlsson i Huskvarna följande: Om alla de här människorna som i dag har dessa rygglidanden skulle belasta sjukvården och vi alltså inte hade dessa 20 kiropraktorer som har en speciell och bra utbildning, hur skulle det då se ut på våra ortopediska avdelningar? Skulle vi kunna klara det? Jag tror att vi skall vara tacksamma för att vi har denna utomordentligt skickliga yrkeskår som hjälper till att lösa många problem i det här samhället i dag — och även i framtiden. Många, många idrottsmän — även elitidrottsmän — vänder sig till kiropraktorer för att få hjälp med sina ryggoch ledbesvär. Varför gör de detta? Jo, de här kiropraktorerna kan det här jobbet, och det vet idrottsmännen. Därför går de dit. De idrottsmän som jag här talar om har i de allra flesta fall tillgång till all den expertis som svensk sjukvård kan ge. Kiropraktorerna får i uppgift att rätta till deras ryggar och leder, då situationen det kräver. Det är ganska intressant. De skulle säkert inte vända sig till dessa kiropraktorer om de visste att behandlingen som dessa ger skulle misslyckas. Nej, de får den hjälp de behöver.